Fru talman! Per Landgren har frågat hur jag avser att behandla en svensk och europeisk patentlagstiftning, som sätter kapitalet framför folkhälsan. Han har också frågat om jag avser att sluta upp på de holländska och österrikiska regeringarnas sida i förfaranden vid det europeiska patentverket om patent som gäller genen som har samband med utvecklingen av bröst och äggstockscancer. Som jag nyligen framhållit i ett svar på en fråga från Per Landgren, håller jag självklart med om principen att patentsystemet ska främja folkhälsan. Ett balanserat patentsystem med möjligheter till exempelvis genpatent är inte heller ett hot mot folkhälsan utan tvärtom nödvändigt för att få fram bland annat nya läkemedel. Redan i dag gäller i Sverige ett stort antal genpatent. Sådana patent har beviljats sedan 1980-talet. Den nya lagstiftningen om gränser för genpatent, proposition 2003/04:55, som beslutades med stor majoritet här i kammaren så sent som i början av april innebär inte några nya eller utvidgade möjligheter till sådana patent. Den innebär i stället att gränserna för sådana patent blir tydligare i lagstiftningen. Det slås fast etiskt motiverade gränser och skapas förutsättningar för en tillräckligt restriktiv och balanserad praxis. Att praxis sätter gränser stöds av det faktum att ett av de patent Per Landgren tar upp nyligen upphävdes av det europeiska patentverket i ett av de pågående förfarandena. Skälet var bristande så kallad uppfinningshöjd, det vill säga att uppfinningen inte skiljer sig tillräckligt från vad som redan är känt. När det gäller deltagandet i de nämnda processerna, så gick tidsfristerna för att delta i dem ut under 2001 respektive 2002. Frågan om ett deltagande från den svenska regeringens sida är alltså överspelad. Slutligen vill jag, som jag tidigare framhållit i frågesvar till Per Landgren, påminna om att frågan om tillgången till patentskyddade genetiska test behandlades särskilt i propositionen om gränser för genpatent. I propositionen konstateras bland annat att det kan finnas skäl att överväga särskilda åtgärder för att underlätta tillgången till testen. Regeringen aviserade att en särskild grupp ska tillsättas för att granska bland annat behovet av sådana åtgärder, exempelvis riktlinjer för licensavtal. Arbetet med att tillsätta gruppen pågår för närvarande. Regeringen vidtar alltså åtgärder i denna fråga.

Fru talman! Riksdagen har precis tagit ställning till detta. Därför känns det mera behövligt att vi nu följer utvecklingen och ser om eventuella ytterligare åtgärder behöver vidtas. Låt mig dock ge några korta synpunkter. Ja, det är fråga om en uppfinning, och det känner vi väl till. Det är en teknisk metod, inte upptäckten i sig, som är det avgörande. Praxis sätter gränser, vilket stöds av just det fall som jag nämnde. Det handlar om så kallad uppfinningshöjd. Sedan vill jag bara allmänt säga att det är självklart att vi noga följer utvecklingen. Det kommer säkert att finnas företag som agerar på sådant sätt som vi inte tycker är tillfredsställande. Då är det viktigt att också vi agerar, och den möjlighet till tvångslicens som finns är väl känd. Vi tror heller inte att det faktum att vi nu satt upp tydligare gränser medför att alla problem därmed upphör. Vi kommer därför att fortsätta att vara aktiva i den här processen.

Fru talman! Jag ska inte gå in i enskilda mål och huruvida de eventuellt kommer att överklagas, men garanterat kommer det fler mål. Jag ska bara säga två saker. För det första har rapporten refererats i propositionen. För det andra, vilket vi hela tiden kommer tillbaka till, är det självklart att patent i alla dess former sätter vissa gränser. Det gäller i det här fallet, liksom i andra fall. Det är viktigt att vi hela tiden följer utvecklingen, men utan några patent alls kommer vi inte vidare i forskningen över huvud taget. Det gäller alltså att ha dessa tydliga gränser, och det är också det som den i riksdagen nyligen beslutade lagstiften på ett tillfredsställande sätt ska ta vara på. Självklart kommer diskussionen att leda vidare. Det kommer upp nya mål, och ingen kan utesluta att det kommer att behöva vidtas ytterligare åtgärder i framtiden. Vi följer utvecklingen noga.